Herr talman! I ett tidigare anförande frågade jag företrädarna för de andra partierna varför de inte är intresserade av grundlagsskyddade demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. Jag har inte 153 fått något svar på den frågan, och det skulle vara intressant att höra statsministerns mening på den punkten. Att de borgerliga partierna inte har något intresse av grundlagsfästa rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna är jag på det klara med. Man kan säga att frågan om demokratiska rättigheter på arbetsplatserna och inflytande över ekonomin utgör en naturlig skiljelinje mellan de borgerliga och arbetarrörelsen — en skiljelinje mellan borgerligt och socialistiskt synsätt. Det är mycket intressant att samtidigt som de borgerliga söker framställa sig som de mest demokratiska slår de vakt om fåtalsväldet. Så mycket angelägnare är det då att arbetarrörelsen flyttar fram sina positioner. Men det verkar som om socialdemokratin har fastnat i den borgerliga ideologins ståndpunkter när det gäller rättigheterna inom arbetslivet. Man är inte beredd att ta den nödvändiga striden för att bryta fåtalsväldet. Anser herr Palme exempelvis att det är riktigt att medverka till grundlagsskydd för arbetsgivarnas lockouträtt? Måste inte huvuduppgiften i stället vara att minska det övertag som arbetsgivarna i kraft av sitt ägande redan har? För vpk har det varit naturligt att det ekonomiska livet inte skall stå utanför demokratin. I syfte att vidga demokratin har vi därför krävt demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna, strejkrätt men inte grundlagsskydd för lockouträtt, inget grundlagsskydd för den kapitalistiska äganderätten och de orättvisor som den medför. Vi menar att enbart mot staten riktat grundlagsskydd för frioch rättigheter blir ofullständigt ur demokratisk synvinkel. Man kan inte bortse från de flagranta övergrepp mot demokratin som den privata äganderätten till produktionsmedlen medför. Majoriteten av befolkningen kommer under en stor del av dygnet, under sin arbetstid, att stå under kapitalets godtycke och makt utan betydelsefulla demokratiska rättigheter. Så länge de borgerliga partierna slår vakt om fåtalsväldet blir deras debatt om vidgade frioch rättigheter något av en skendebatt. Detta bör man ha klart för sig när representanter för dessa partier framträder som demokratins självutnämnda företrädare. Det är därför viktigt att utforma målsättningsstadgan i grundlagen så, att den klart uttrycker folkets demokratiska rättigheter. Det är därför viktigt att arbetarnas rättigheter skrivs in i grundlagen. Det är viktigt att grundlagen blir ett stöd för arbetarnas kamp för vidgade rättigheter. Statsministern gjorde i sitt anförande en återblick på utvecklingen av de medborgerliga frioch rättigheterna här i landet. Till denna bör tillläggas att den kampen fick föras under mycket hårt motstånd från de privilegierade i samhället. Det som var vidgade rättigheter för de breda lagren i samhället upplevdes som inskränkningar av rättigheterna av dem som hade makten. Där gällde den allmänna rösträtten, föreningsoch mötesrätten och andra rättigheter. Frågan är då om situationen är i grunden annorlunda nu. Är det inte fortfarande så att det finns grupper som har privilegier i förhållande till Nr 150 det arbetande folket och att dessa grupper vill slå vakt om sina privilegier? Fredagen den Det är därför som frågan om rättigheterna på arbetsplatserna kommer 4 juni 1976 i förgrunden. — På arbetsplatserna råder alltjämt fåtalsvälde, innebärande begränsade = Frioch rättigheter i rättigheter för dem som arbetar. Enligt vpk:s mening är det helt nöd = grundlag vändigt att angripa fåtalsväldet för att uppnå verklig demokrati. Den uppgiften löstes inte med den nya grundlagen 1973, och den löses inte med de nu föreslagna ändringarna i grundlagen. Den uppgiften kvarstår att lösa. I det avseendet tror jag inte att aktiviteten blir särskilt stor från de borgerliga partierna, och tyvärr vill uppenbarligen inte heller re geringen ta avgörande steg i den riktningen. Vänsterpartiet kommunis terna ser däremot denna uppgift som viktig i kampen för vidgade de mokratiska frioch rättigheter. Herr talman!

Herr talman! Efter den här förnyade omgången skall jag beröra några av de ting som här togs upp. En gång i tiden uteslöts det norska arbeiderpartiet ur Komintern, i hög grad därför att man vägrade att avskaffa kollektivanslutningen. Och varför? Jo, för Lenin var ju kollektivanslutningen någonting orimligt. Partiet skulle vara ett elitens parti, proletariatets avantgarde. Dit kunde inte alla medlemmar i en fackförening beredas tillträde. Det norska arbeiderpartiet vek sig icke på den punkten. Varför? Därför att man sade: Vi är ett folkligt massparti, och den enskilde fackföreningsmedlemmen skall ha möjlighet att öva inflytande på vårt partis politik. Kollektivanslutningen är ett uttryck för detta. Det ligger mycket av historia men också av syn på en folkrörelse i denna berättelse. Det gäller en motsättning man alltid har haft: arbetare och tjänstemän är med och arbetar ihop pengar, produktion, vinster i företagen. Ägarna i många av dessa företag bestämmer sedan att miljontals kronor skall gå direkt till den borgerliga valrörelsen i olika former, mest till moderaterna. Ingen frågar de anställda vart pengarna skall gå - eller om de skall anslås. Det smusslas alldeles förfärligt med dem. I många fackföreningar bestämmer sig de anställda i stället för att stödja det socialdemokratiska partiet. En del ger anslag — det är de flesta. Andra beslutar att gå in i partiet och därmed tillförsäkra sina medlemmar full möjlighet att öva inflytande på partiets politik. Det är så vi alltid har sett det. Vi redovisar — och det är skillnaden — öppet stödet från fackföreningsrörelsen och de fackliga medlemmarnas medlemskap i vårt 155 parti. Att de stöder partiet är ingenting som vi skymmer undan och skäms för, utan det är vi stolta över. Vi vill att de fackliga medlemmarna skall arbeta aktivt med politisk verksamhet i vårt parti, och det är tusentals fackliga medlemmar som gjort det så länge arbetarrörelsen existerat i vårt land. Vi hävdar att så länge fackföreningarna vill stödja partiet skall de också ha rätt till inflytande i partiet. Det är de fackliga medlemmarnas och de lokala fackliga organisationernas ensak att bestämma om de vill ha det inflytandet. Det är inte en fråga, enligt vår mening, för Sveriges riksdag att bestämma vad fackföreningarna i vårt land får tycka och inte tycka eller vad de får göra eller inte göra. Det skall de själva bestämma. Det ligger ett förslag här om lagstiftning mot detta samband mellan den fackliga och den politiska rörelsen. Vi är laglydiga. Genomförs en lag som förbjuder denna samverkan, så kommer vi självfallet att respektera den. Men vi kommer samtidigt att säga att detta innebär en upprörande kränkning av föreningsrätten, och vi kommer att kämpa för att den lagen upphävs. Winston Churchill och den konservativa regeringen i England genomförde en sådan lag, om jag minns rätt. Reaktionen blev så våldsam att lagen försvann efter ett eller två år. Ifall nu — med hänsyn till den ideologiska bakgrunden — kapitalister och kommunister kan förenas om allmänna uttalanden, så ser jag det så att säga rent klassmässigt-ideologiskt som naturligt. Men det är ingenting som kan påverka vare sig fackföreningsrörelsen eller vårt parti. Vi sköter våra angelägenheter. Till de övriga frågorna! Herr Bohman talade länge om högerpartiets och moderaternas ärorika historia i vad gäller demokratin. Han skulle ha behövt hålla på mycket längre, för det vet man ju att högern varit mot den politiska demokratin. Jag skall inte spilla ord på det, men det var ju herr Bohman som gjorde det historiska anslaget i dag genom att hänvisa till en motion från 1938 av herrar Domö och Bagge. Den motionen hindrade ju inte att högerpartiet och dess ledare tre år senare drev kravet på ett förbud mot ett politiskt parti i Sverige.

Jag menar: Man skall vara litet försiktig med historien, för det var bara ett par år mellan de här fina parollerna och den verklighet som den svenska högern företrädde. Så till herr Ahlmark, som använt middagspausen för att hetsa upp sig i den här frågan. Lennart Geijer är inte i kammaren längre, men efter alla slagord som herr Ahlmark hade överöst honom med sade han: Vi tror inte att folkpartiet vill missbruka inskränkningarna eller den kvalificerade majori teten, men vi hörde att moderaterna vill det. Jag tittade i utskrifterna Nr 150 vad det var Lennart Geijer hade sagt, och det var alltså att han trodde Fredagen den att folkpartiet hade en god vilja. Och detta gör herr Ahlmark till ett 4 juni 1976 generellt uttalande, att folkpartiet till alla delar hade en god vilja - varpå LL herr Ahlmark i 20 minuter fortsatte att säga att vi i alla delar hade ond = Frioch rättigheter vilja. Det är att missbruka Lennart Geijer! i grundlag Sedan är det så att ni anser att lagrådet skall kunna fatta bindande beslut när det gäller vad riksdagen skall tycka. Lagrådet kommer i det här fallet att fungera som en domstol. Men det har klokt nog centern inte gått på. Och det går vi inte på. Att man skall ha en sedvanerättslig teknisk möjlighet för domstolarna att pröva riksdagens beslut, så att vi inte får osammanhang i lagstiftningen, har vi alltid varit för. Och vi har alltid varit emot överprövning av politiska beslut. Förprövning av politiska beslut är den modell folkpartiet nu har. Det är tvärtemot vad liberalismen har stått för. Jag sade inte att folkpartiet för ytterkantspolitik. Jag sade att folkpartiet för ytterkantsagitation. Det förekommer nämligen här i landet en agitation från ytterkantsgrupper, som vill ge sken av att den svenska demokratin är i fara och att det är något ruttet med demokratin. Jag sade att den agitationen är farlig och att folkpartiet bidrar till den. Och då nämnde jag vad som är och förblir katastrofen när folkpartiets motion inleds med orden att riksdagen kan över en natt upphäva de flesta frioch rättigheter. Det är falskt! Men trots alla möjligheter som herr Ahlmark har haft hela dagen — han har ju talat här en stor del av dagen — har han ännu inte velat erkänna att det är ett sätt att felinformera allmänheten och bidra till denna ytterkantsagitation. Här skall vi vara ense om att värna demokratin, och det gagnar icke den demokratin att sprida uppfattningen att riksdagen över en natt kan upphäva frioch rättigheterna. Och lika fel är det att påstå att så kan ske med religionsfriheten och alla andra frioch rättigheter. Sedan tog herr Ahlmark upp tryckfrihetsförordningen, och då började han närma sig sakens kärna. Herr Fälldins idéer att man skall ha två läsningar har vi inte så mycket emot. Det har vi sagt. Det är bara det att justitieministern på rent tekniska grunder har visat att denna fråga måste utredas bättre. Det är den invändningen vi har haft. Men i samförståndets intresse och för att skapa breda majoriteter om grundlagen har vi i princip varit villiga att gå det förslaget till mötes. Varför kan tryckfrihetsförordningen accepteras? Jo, därför att man där har lyckats att i detalj i lagstiftningen beskriva den rättigheten. Och vi har sagt — det sade jag redan 1970 — att kunde man på samma sätt i detalj beskriva de övriga frioch rättigheterna, så var det en annan sak. För då visste man exakt vad det var fråga om att skydda. Men när det gäller allmänna formuleringar om rättigheter öppnar man just möjligheterna till missbruk genom att använda hänvisningar till en frioch rättighet för att blockera ett reformarbete. Jag läste, lustigt nog i Expressen, en artikel skriven av en statsvetare. 157 Han gav en rad exempel på vad denna femsjättedelsregel kan användas till. Han säger: ”Med en kvalificerad beslutsordning skulle diverse konservativa minoriteter enkelt kunna förhindra att större eller mindre ekonomiska och sociala förändringar genomfördes. På så sätt skulle man indirekt skriva in en garanti i grundlagen för att social ojämlikhet och rådande klassförhållanden permanentas.” Det är precis detta som det är fråga om. Det är detta vi icke vill. Jag har sagt det förut och jag säger bestämt, att hade vi haft denna av folkpartiet föreslagna regel om kvalificerad majoritet skulle av en konservativ minoritet i denna kammare den ha använts till procedurdebatter om varenda större reform, därför att man alltid hade kunnat haka upp sig på att det är någon frihet eller rättighet här och där som är berörd. En konservativ minoritet hade i förrgår kunnat hindra arbetsrätten, den kunde ha hindrat liberaliseringen av kriminalvården och alla de fem sex andra reformer som Lennart Geijer tog som exempel. Och här har man från moderaternas sida klart sagt ut — man är försiktig när det gäller att konkretisera — att det är fråga om att använda detta för att garantera egendomsförhållandena i samhället. Det är alla egendomliga debatter, t.ex. den om att kvarlåtenskapsskatten stred mot grundlagen och sedan att Meidnerfonderna var mot grundlagen, även om det inte alls är säkert att vi får något förslag om sådana fonder. Det är typiskt att man inte skulle ta hänsyn till detta. Skulle vi ta ett vanligt majoritetsbeslut eller skulle vi ta detta mot grundlagen? Så kan man dra varenda reform, genomförd eller icke genomförd. Det enda argument man har är krissituationen. Men vi är stolta över de människor som satt där och skötte landet under krisen, under 1930 talet, när nazismen bröt fram över Europa. Varför kom nazismen? Var det därför att man hade dåliga grundlagar? Eller var det därför att man inte kunde lösa de sociala problemen som fascismen bröt igenom? De här människorna som ledde landet ur krisen, Per Albin Hansson, Gustav Möller och Axel Bramstorp, klarade de uppgiften tack vare att vi hade goda grundlagar? Nej, de stod där därför att de förändrade samhället för att ge människorna arbete och bönderna goda levnadsvillkor. Det var så de värnade om demokratin. Visst var de trängda under krigets svåra år — ett förslag om en censurlag som aldrig genomfördes i praktiken framlades och några uniformsförbud och förbud mot militärkårer infördes. Men det var inte grundlagen som räddade dessa människor som stod pall då, vare sig det var Per Albin Hansson, Gösta Bagge, Gustaf Andersson i Rasjön eller Bramstorp, utan det var den djupa förankringen av en svensk neutralitetsvilja, en svensk försvarsvilja och en svensk vilja att värna om folkstyret. Ingen grundlag i världen hade kunnat hjälpa dem om förankring icke hade funnits. Här är det ju fel att utmåla krissituationen. Om man står inför det fruktansvärda beslutet över en natt att landet skall kastas ut i krig, då det gäller människors liv, är det inte grundlagen utan demokratins livsvillkor och landets överlevande man ser på. När man icke kan precisera, som man har gjort i tryckfrihetsförord Nr 150 ningen, är det bara att öppna dörren för den konservativa spärren mot Fredagen den reformer. Titta på länder med olika spärregler! Där är oändliga proce 4 juni 1976 durdebatter — skall den här regeln användas här eller inte? Och så försöker man blockera och skjuta upp frågor. I land efter land är det så. Därför = Frioch rättigheter i är jag emot införandet av en sådan regel här. Och jag säger att det är — grundlag konservativ demokratisyn. Vad Karl Staaff och Nils Edén ville var att för folket öppna vägarna till inflytande utan spärrar. Visst skall man ha en grundlag för de grundläggande spelreglerna — det är självfallet löjligt att påstå något annat. Och i en tryckfrihetsförordning kan vi göra lika bra regler för de enskilda rättigheterna. Där är det all right. Men i övrigt skall vi icke ha spärrar som kan hindra det levande folkliga reformarbetet. Det var ju det som på sin tid byggde upp en samverkan mellan socialdemokrati och liberalism. Kan inte herr Ahlmark trots alla sina angrepp — angreppen riktigt snubblade över varandra — inse detta enkla faktum? År 1932 skedde en rockad — då försvann liberalismen ut mot höger och det blev folkliga partier som skyddade människornas ekonomiska och sociala villkor. Men nu anade man att en ny rockad i svensk politik var på väg — men i hela den agitation som herr Ahlmark bedriver ser jag hur tornet ånyo flyttas ut mot högerkanten.

Herr talman! Jag ställde en viktig och rak principiell fråga till statsministern: Utgör inte kollektivanslutning av enskilda människor till politiska partier en kränkning av de demokratiska principerna? Då svarar statsministern å ena sidan att ett argument för bibehållen kollektivanslutning är att Stalin var emot kollektivanslutning och å andra sidan att fackföreningarna själva skall få bestämma vad de vill göra och vad de inte vill göra. En åtgärd från statsmakternas sida för att begränsa eller inskränka kollektivanslutningen skulle vara en kränkning av föreningsrätten. Jag gör gällande att kollektivanslutningen utgör en kränkning av demokratin. Här står alltså — om förbud mot kollektivanslutning verkligen skall kunna betraktas som en kränkning av föreningsrätten, som Olof Palme säger — två intressen mot varandra. Jag konstaterar att när dessa två intressen strider mot varandra, då anser statsministern att föreningsrätten är viktigare än demokratins principer. Jag har den rakt motsatta uppfattningen. Jag ställde en del andra frågor till statsministern som jag inte fick något svar på. Registreras de människor som har reserverat sig mot kollektivanslutning? Det måste förmodligen göras i vederbörande fackförening eller fackförbund, men jag ställde ändå frågan. Och jag fortsatte: Samordnas sådana uppgifter centralt? Finns det något centralt register över människor som har reserverat sig mot kollektivanslutning? Åsiktsregistrering vill vi ju inte ha i det här landet. Statsministern gjorde gällande att vi med våra spärregler, som det hette, 159 bl.a. syftade till att ”garantera de nuvarande egendomsförhållandena”. Vi skulle kunna använda sådana här garantiregler för att hindra att man genom ett Meidnerskt kollektivt löntagarsystem övertar äganderätten i företagen. Ja, det skulle man kanske kunna göra. Vi har föreslagit de här reglerna för att bl.a. hindra att egendom konfiskeras. Jag vill också fråga statsministern, om det är för mycket begärt att kräva nyval eller i varje fall fem sjättedels majoritet, om man t.ex. vill göra en så fullständig omprövning av vårt samhälle, som det skulle innebära att förverkliga ett LO-förslag att socialisera all mark i vårt land. Är det för mycket begärt att kräva en garanti mot förslag av den här typen? Om vi på det sättet försöker garantera olika medborgerliga friheter, kallar statsministern detta för att sätta en ”konservativ spärr mot alla reformer”. Alltså, att vi begär uppskov eller fem sjättedels majoritet i sådana viktiga frågor skulle vara en ”konservativ spärr mot alla reformer”. När en sådan anklagelse förs fram, förutsätter detta också att statsministern har den uppfattningen, att riksdagsminoriteten skulle vara ute efter att missbruka sin ställning och vilja hindra förnuftiga reformer. Jag tycker att det sättet att argumentera ger uttryck för ett klart misstroende mot den folkvilja och den folkmening som statsministern i andra sammanhang nu på eftermiddagen talade så varmt för.

Herr talman! Det är klart man kan börja hänvisa till Lenin och Churchill i stället för att svara på frågor om kollektivanslutningen. Men det är ju inget svar. Vad vi som kritiserar menar, och det är en majoritet i riksdagen, är att varje människa skall själv bestämma om han eller hon vill gå in i ett politiskt parti, och i så fall i vilket. Efter de historiska utflykterna började statsministern tala om fackförbundens bidrag till socialdemokratin. Det är en helt annan sak. Vad vi kritiserar är att det värvas medlemmar kollektivt. Statsministern sade att det är fackföreningarna själva som skall besluta. Vår kritik och riksdagens kritik gäller socialdemokratin som accepterar denna metod för medlemsvärvning. Ungefär var tionde svensk är i dag kollektivt ansluten till socialdemokratin. Många vet inte ens om de anslutits som medlemmar. Många har inte möjlighet att vara med på de möten där besluten tas. De fattas ofta på representantskap, och reservationsrätten förses ibland med praktiska hinder. Och det är i princip fel att ett kollektiv skall avgöra vilket parti en människa skall tillhöra. Jag beklagar att statsministern inte insett att det är en av de frioch rättigheter som är viktiga att värna om. Nu sade Olof Palme att han inte ens i etwt kritiskt läge skulle vilja genomdriva förbud mot ett kommunistiskt parti. Jag håller helt med om detta. Därför är det viktigt att föreningsfriheten, för det är ju den som skyddar rätten att bilda politiskt parti, inte bara är inskriven i grundlagen utan också får ett skydd i grundlagen, så att man inte kan upphäva den med enkel majoritet på utomordentligt kort tid. Om man skulle Nr 150 ta vår konstruktion, skulle det alltså fordras två beslut med ett mel Fredagen den lanliggande val för att förbjuda ett politiskt parti. 4 juni 1976 Herr Palme talade om slagord. Och så har justitieministern farit om kring och sagt att folkpartiet vill införa ”minoritetsdiktatur,” när vi vill Frioch rättigheter i ge väljarna en chans att få säga sitt i ett kommande val, innan man = grundlag inskränker de andliga frioch rättigheterna. Tala om slagord! Lagrådet skulle bli en ”överprövning”, sade statsministern. Ja, här måste man välja. Regeringens förslag med alla luddiga formuleringar innebär en väldig möjlighet för domstolsprövning i efterhand av en rad lagar, därför att det är svårt att tolka de olika formuleringarna. Vi bygger i stället på en procedur i själva beslutsformen inom riksdagen. Vi tror att det leder till mindre av överprövning i efterhand från domstolar och jurister. ”Över en natt” skulle vara fel — statsministern upprepar det. Men skyddet utgörs av allmänna formuleringar: ”Tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle” — vad är det? ”Får inte vara ett hot mot den fria åsiktsbildningen” — vad är det? ”Rikets säkerhet” — det har tolkats på radikalt olika sätt i olika lägen. ”Allmän ordning och säkerhet” — den klassiska kautschukparagrafen. Det är socialdemokratins trygghet. Svaret om tryckfrihetsförordningen var intressant. Där medgav statsministern att om man exakt vet vad man skall skydda, då kan man skriva in det direkt i en grundlag. Men det blir svårt när det gäller rätt många ting som är svåra att beskriva, och då kan man inte ha det på det viset. Nej, just det. Vi fann i frioch rättighetsutredningen att det inte gick att skriva in alla inskränkningsgrunder i detalj. Därför fick man söka sig fram någon annan väg, nämligen med två beslut eller, om det är brådskande, med kvalificerat förfarande. Vad statsministern säger är ett stöd för den linje vi företräder. Tystnadspliktslagen finns ju inte, säger statsministern. Jo, förslag finns och jag hoppas att vi antar det i höst — vi kunde ha gjort det i vår. Den klarar alla de problem som statsministern talar om, bara man lägger fram den som proposition. Vi får väl se vem som gör det. Så var det till slut den rutinmässiga agitationen om att vi har en konservativ idésyn. När statsministern inte har ett dugg att komma med i sak, när allting är bara tomprat i största allmänhet i stället för svar på det vi har sagt, då säger Olof Palme att vi går till höger. Jag har försökt visa på kontinuiteten i vår författningssyn. —- Karl Staaff: folket skall bestämma. Om man inskränker frioch rättigheterna: folket skall få en chans att bestämma genom att man drar frågan till val. Då är ju det avgörande: Skall vi överge denna konsekventa för 161 fattningspolitik om vi kommer i sällskap med moderata samlingspartiet? Det skulle ju vara att låta moderata samlingspartiet bestämma vår egen politik. I nästan tio år drev vi enkammarkravet. Inget annat parti stödde oss. Så kom Gunnar Heckscher och dåvarande högern och sade: Vi häller med om detta. Enkammarkravet är bra. Direkta val är bra. Att välja hela riksdagen på en gång är bra. Skulle vi ha hoppat av enkammarkravet därför att högern var det första parti som anslöt sig? Skulle vi ha sagt oss att det nog måste vara fel med direkta val eftersom högern ville ha sådana? Är det kanske bäst med två kammare, eftersom högern nu går in för en kammare? Så kan man ju inte agera i politiken. Vi kommer att fortsätta att driva frioch rättigheterna också när vi kommer på samma linje som moderata samlingspartiet; sedan far Olof Palme påstå hur ofta han vill att detta är högervridning. Och vi kommer att försvara arbetsrätten också när det sker i samverkan med socialdemokratin; sedan får hur många moderattidningar som helst säga att det är vänstervridning. Vi tar ställning till sakfrågorna utifrån vår liberala idésyn.

Herr talman! Till herr Bohman vill jag bara säga att det har varit några dagar i riksdagen nu då man liksom haft spetsen riktad mot löntagarna och det fackligt-politiska samarbetet. Häromdagen var det i fråga om arbetsrätten, informationsplikten och tystnadsplikten och i dag på det område vi nu diskuterar. Vi tar det med lugn. Vi förblir värnet för demokratin. Till herr Ahlmark skall jag bara säga två korta saker för att inte ytterligare förlänga debatten.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 Jag anklagar inte folkpartiet för att man råkar rösta i en sakfråga på samma sätt som moderata samlingspartiet. Det gör ni ofta, och det angriper vi er inte för. Det är snarare folkpartiet som, när vi någon gång i en överbudsfråga råkar komma på samma linje som moderata samlingspartiet, talar mycket om det. Men det är en helt annan sak jag nu talar om. Det är ingen konsekvent författningspolitisk linje folkpartiet följer.

Nr 150 Herr Bohman var uppe och talade om mark, fonder och annat. Så arbetar inte vi. Vi lägger alltid inför valen fram vad vi tänker göra och inte göra. Men det beror inte på grundlagen. in R RN Kravet på kvalificerad majoritet skulle alldeles klart kunna användas = Frioch rättigheter i för att förhindra samhällsförändringar som man av olika skäl inte gillar. — grundlag Därför måste jag med beklagande säga, att folkpartiet går åt höger. Inte därför att man röstar med moderata samlingspartiet, utan därför att man vill införa spärrar i folkrepresentationens möjligheter att arbeta, spärrar som i alla tider och i alla länder har varit krav från konservativa grupper i syfte att hindra samhällsförändringar. ning gav följande resultat:

Herr talman! Beklädnadsoch textilbranscherna, i dag gemenligen kallade tekobranschen, torde vara två av de branscher som under efterkrigstiden uppvisat de mest djupgående, nära nog omstörtande, förändringarna. Jag vill bara erinra om att omedelbart efter krigets slut, ja, för resten redan under kriget, hade dessa branscher en utomordentligt god sysselsättning. Varorna var av naturliga skäl oerhört efterfrågade på grund av avspärrningen under kriget, men den goda konjunkturen varade även några år efter kriget, och man kan gott säga att åtskilliga företag kom till i ett rent drivhusklimat. Sedermera har olika s.k. tekokriser uppstått, och statsmakterna, och även de enskilda företagen jämte organisationerna, har försökt sig på olika åtgärder för att komma till rätta med svårigheterna. Det betänkande som vi i dag behandlar från näringsutskottet med anledning av propositionen nr 206 innehåller typexempel på just sådana åtgärder som syftar till att bevara och förstärka tekobranschen, till fromma för de företag och människor som arbetar där. Det är alldeles klart att bilden verkar mycket dyster när man ser på statistiksiffrorna över utvecklingen i branschen. Jag vill bara nämna ett par siffror. Mellan 1965 och 1970 minskade antalet anställda i branschen från 46 350 till 33 850, eller med 6 96 per år. Motsvarande siffra för hela industrin var under samma period bara 0,4 96 per år. Det här har skapat en hel del pessimism, och på vår sida kan vi inte undgå känslan av att den pessimismen har sträckt sig ända in i kanslihuset och till regeringen. Men vi vill fastslå att det inte finns anledning till någon verkligt djupgående pessimism. Vi tror att företagarna och de som är anställda inom dessa branscher skall kunna klara sig upp ur den djupa vågdalen och sedermera få en jämn och god sysselsättning. De behöver inte uteslutande bli något slags beredskapsbranscher, utan de skall kunna fungera på vanligt industriellt motiverat sätt. När det gäller regeringens olika förslag kan jag säga att vi från vår sida i stor utsträckning har stött dessa. Det är bara på några få punkter som vi har avvikande mening. Principiellt avvikande synpunkter före ligger också i ett par fall. Regeringen har valt att selektivt stödja den här branschen, och man ställer än en gång, och starkare än tidigare, kravet på samverkan och samgående mellan företag som villkor för stöd till investeringar. Vi har reagerat mot det där många gånger och sagt att det s.k. fusionsraseriet inte är någon god medicin. Och människorna som arbetar inom branscherna finner det nästan oförståeligt att man fortfarande har den här uppfattningen. Man kan exempelvis se på tekostödet som tillkom 1971. En betydande mängd samverkansprojekt initierades vid detta tillfälle, åtskilliga inom den mindre industrin. Men det blev inte särskilt goda resultat, om än några, av de här projekten. I stället finns det, som sagt, i dag, i varje fall inom den mindre industrin, en utpräglad misstro mot samverkan och fusioner i de former som regeringen föreslår. Nu har utskottsmajoriteten emellertid mjukat upp det hela och sagt ifrån att det inte är något kategoriskt fusionskrav för stödet. Man kan få det även i enskilda fall, och det noterar vi som en framgång. Vi vill också säga ifrån att vi vägrar att över huvud taget diskutera överföring av resurser från tekoindustrin till andra produktområden. Det är klart att det i mindre omfattning kan bli på det sättet på grund av ren strukturutveckling, men att medvetet initiera sådant från statsmakternas sida vänder vi oss emot, därför att vi tror att de resurser som finns, framför allt i form av yrkesutbildad arbetskraft, tekniskt kunnande, maskiner och det kapital som finns kvar i företagen, måste bevaras för att man skall kunna få en rimlig utveckling och ett rimligt hävdande av branschen i framtiden. Vi säger att man kan vidta flera olika åtgärder för att förbättra situationen. Företagen i de arbetskraftsintensiva branscherna, som ju tekobranschen är ett typexempel på, har kommit i en mycket svår situation framför allt på grund av löneskatten. Vi anser alltså att en väg att förbättra läget är att differentiera löneskatten och ge lättnader till de små och arbetskraftintensiva företagen. Det är just dessa företag som far illa av löneskatten. Även avgifterna till socialförsäkringen kan och bör utformas så att de stimulerar till ökad sysselsättning. I det syftet bör t.ex. uttaget till ATP-avgift omfördelas så att avgiften inte belastar den äldre arbetskraften. Därigenom skulle företagen stimuleras till att både behålla och nyanställa äldre arbetskraft. Och jag upprepar än en gång att när det gäller att stödja en hel bransch så vill vi att man skall ge ett genrellt sysselsättningsstöd. Vi tillbakavisar de argument som anförs emot i propositionen. Herr talman! Med hänsyn till den framskridna tiden skall jag inte gå in på någon utförligare argumentation, utan jag vill bara sammanfattningsvis säga, att vi vill ha ett uttalande från riksdagens sida att målet för de åtgärder som vidtas inom ramen för strukturstödet bör vara att en fortsatt minskning av sysselsättningen inom beklädnadsbranschen motverkas. Det har att göra med vår principiella inställning att den här branschen inte bara skall vara en beredskapsbransch. Den bör kunna leva ett naturligt industriellt liv i fortsättningen också. Vi anser, som jag sade nyss, att man bör överväga ett generellt sysselsättningsstöd, och det skulle i storlek kunna motsvara den allmänna arbetsgivaravgiften, som för den här branschen uppgår till 80 milj.kr. Det är ett krav som vi har framfört i reservation nr 9. Slutligen har vi stött andra partiers motioner när det gäller Stigtex AB. Om man gynnar det företaget i den form som regeringen har velat göra så blir det en snedvridning av konkurrensförhållandena gentemot övriga företag. Därför anser vi att även övriga företag inom yllespinneribranschen bör erhålla samma möjligheter till stöd som Stigtex AB, och vi vill att riksdagen gör ett uttalande i den riktningen. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1;§, fock 9.

Herr talman! Tekobranschens allmänna problematik skall jag inte gå in på. Den belyses både i propositionen och i näringsutskottets betänkande. Möjligen skulle jag vilja säga att jag nog inte är beredd att göra så pass optimistiska bedömningar som herr Sjönell gjorde i början av sitt anförande. Visst är det sant att många företagare i branschen har visat sig både hyggliga och duktiga, och visst har vi här i landet en yrkesskicklig arbetarkår inom tekobranschen, men att konkurrera med länder med långt lägre löneläge är sannerligen inte lätt för en industri som i stort sett ligger fri för importkonkurrens. Ibland tycker man kanske att regeringen har varit litet senfärdig att dra slutsatser av detta och sätta in de generella stödåtgärder som faktiskt behövs, om vi över huvud taget skall kunna påräkna, efter mina bedömningar, att ha denna bransch livskraftig kvar i landet.

Också andra medlemmar av den moderata gruppen har relativt nära anknytning till tekobranschen och har därför motionerat i år liksom tidigare. Här kan jag notera att en av motionerna från vårt håll vunnit hela utskottets anslutning. Den gick ut på att man skulle öka antalet år under vilket viss försöksverksamhet skulle bedrivas upp till fem. Där höll utskottet med om att den föreslagna tiden var för kort. Det går inte så fort att komma i gång, och skall man sedan få erfarenheter och utvärdera resultatet, skall man ganska säkert ha längre period än den föreslagna. I samma motion förelåg ett förslag om att man skulle höja de pro centavskrivningar som kan ifrågakomma. Jag skall inte gå in på tekniken. Utskottet uttalar sig på ett positivt sätt. Man förutsätter att det kommer att övervägas av regeringen. Därför har vi från moderat håll inte känt oss ha någon anledning att reservera oss separat på den punkten. Herr Sjönell yrkade bifall till reservationen 1. Jag vill notera att också jag är med på den reservationen, som siktar till att förebygga minskning av sysselsättningen inom industrigrenen. Jag finner det för min del motiverat med tanke på att det är så många samhällen där tekoindustrin är den dominerande. Låter man den gå ned kraftigt i fråga om sysselsatta, blir det bekymmer inte bara för dem som mister sitt arbete, utan också för orten som sådan. Reservationen 2 ber jag också få yrka bifall till. Den gäller ett förslag från vår sida att man skulle kunna få bidrag inte bara för att bygga ut produktionsfaktorerna, utan också för produktutveckling. Det visar sig alltid annars i hårt trängda branscher svårt att komma någonvart om man inte finner någon unik produkt som kan locka köparna på ett sätt som annars inte hade kunnat påräknas. På denna punkt blev vi tyvärr ensamma. Ensamma är vi också på reservationen 6, som jag likaså ber att få yrka bifall till. Den gäller formerna för samordning av den grundtextila bomullsindustrin. Jag föreställer mig att herr Magnusson i Borås, som är anmäld på talarlistan, kommer att säga något på den punkten. Reservationen 8 har herr Sjönell redan kommenterat. Den initierades av ett motionsförslag från vårt håll, och vi kommer alltså att stödja också den.

Herr talman! Av principiella skäl har folkpartiet gått emot regeringens tidigare förslag om importbegränsningar och licenstvång för skog och tekoprodukter. Men vi har stött förslagen om stödköp, lånemöjligheter, utbyggnad och förlängning av nuvarande branschprogram för de berörda branscherna. Och vi biträder förslaget om stöd till den grundtextila bomullsindustrin. Låt mig från denna utgångspunkt — och utan närmare kommentarer till reservationerna 5 och 8, vilka jag yrkar bifall till — begränsa mitt anförande till några ord om reservationen 11, vilken bygger på folkpartimotionen 2057. Vi menar att den svenska handelspolitiken bör utformas så att den stöder u-ländernas ansträngningar att bygga upp en inhemsk industri. I linje med FN-deklarationen om en ny internationell världsordning bör vi vara beredda till anpassningsåtgärder bl.a. för att kunna ta emot en växande import av färdigvaror från u-länderna. I uppföljningen av detta krav menar vi att licenstvånget för import av tekoprodukter bör avskaffas och att en mer restriktiv praxis bör iakttas i fråga om införandet av kvantitativa begränsningar av import från u-länderna. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 11.

Herr talman! Det finns två principiellt helt olika sätt att bedriva statlig industripolitik i vårt land i dag. Det ena är att låta skattemedel flyta in som bidrag och subventioner. På det sättet hålls profiterna uppe för kapitalägarna. Men staten får ingen möjlighet att styra utvecklingen. De arbetande får heller inte den möjligheten. Man ställer bara en allmän garanti om bidrag. Sedan får privatkapitalet driva branschen i stort sett som det vill. Företagarna kan avstå från nödvändiga nyinvesteringar och köra branschen i botten för att därmed på kort sikt ta ut vad som kan tas ut. De kan genomföra strukturomvandlingar, nedläggningar och koncentration på sina villkor. Det är denna väg regeringen följt i fråga om tekoindustrin. Hittills har det kostat 60 miljoner utan att problemen på något sätt ryckt närmare sin lösning och utan att textilarbetarna och textilregionerna fått trycket som vilar på dem minskat.

Denna senare väg är den enda som svarar mot tekoindustrins verkliga situation i dag. Det är den enda väg som går de arbetandes intressen till mötes och som tar till vara deras kompetens. Det är den enda väg som är förenlig med en planmässig och förutseende regional politik, som kan avvärja kriser i de av tekoindustrin starkt berörda regionerna. Det är denna senare väg vänsterpartiet kommunisterna förespråkar — bl.a. i vår motion nr 2539. Tekoindustrin är, herr talman, starkt regionbunden. Därav följer att endast ett omsorgsfullt och i god tid förberett regionalt program kan effektivt motverka den regionala kris som redan är under full utveckling i Boråsregionen och som kommer att bli häftigare när den väntade stora strukturomvandlingen inträder. Nuvarande regionpolitik svarar i intet avseende mot de nödvändiga behoven i en sådan situation. Man vet inte när eller var inskränkningar och nedläggningar kommer att ske i den privata industrin. Man vet inte när eller var utlandsetableringar ersätter produktion i Sverige. Länsplaneringsmaterialet är för tunt för att utgöra grund för ett verkligt åtgärdsprogram. Länsstyrelserna kontrollerar heller inga ekonomiska medel för exempelvis nyindustrialisering eller likvärdig kompensation. Statens möjligheter att genom utlokalisering av central statlig verksamhet bereda regionen lättnad synes nu i stort sett vara uttömda. Statsföretag bedriver i princip ingen regionpolitik om det inte sker på uttryckligt uppdrag och med hjälp av särskild kompensation — och något dylikt är ve terligen inte planerat för Boråsregionen. Regionpolitiken har en annan lucka som i gamla textilbygder understryker dess otillräcklighet. De regionpolitiska insatserna skall följa ortsklassificeringssystemet. De många mindre orter som är helt eller starkt beroende av tekoindustri får med detta system ingen direkt hjälp. Detta kommer att få synnerligen svåra följder om man låter tekoindustrin stanna i privata händer och därmed inte får någon kontroll över nedskärningar och omstruktureringar. På dessa orter vet de arbetande och deras familjer aldrig på förhand när dödsstöten kan sättas in, ty dödsstötar blir det faktiskt fråga om med nuvarande industrioch regionpolitik på en rad platser i de klassiska textilbygderna. Herr talman! Vpk har i den av mig nämnda motionen 2539 föreslagit att av medlen för rationaliseringsprogrammet skall avsättas 5 milj.kr. för vetenskapliga studier kring förutsättningarna för beklädnadsindustrins ekonomiska och tekniska utveckling och för de problem som sammanhänger med branschens koncentration till vissa orter. Utskottets majoritet konstaterar helt kort att man inte funnit anledning att tillstyrka motionsyrkandet. Men, herr talman, det skulle ha varit mycket intressant att ha fått en litet utförligare motivering till utskottets ställningstagande, eftersom detta utan tvivel är ganska förvånande mot bakgrund av att beklädnadsindustrin har befunnit sig i nästan konstant kris i ett par decennier. Företagen går ur hand i hand. Företag flyttas inom landet och utomlands. Företag läggs ned. Företag uppstår. Folk blir av med sina jobb. Hela orter avfolkas på grund av att sysselsättningsmöjligheterna försvinner. Hela branschen präglas av total förvirring och är ett typexempel på den kapitalistiska produktionsanarkin. Det är de anställdas sociala och ekonomiska trygghet som här sätts på spel. Mot bakgrund av detta är det ganska fantastiskt att utskottet inte finner anledning att vetenskapligt studera förhållandena i branschen. Herr talman! Vpk framlägger i nämnda motion nr 2539 och i reservationerna till utskottsbetänkandet kort uttryckt följande aktionsprogram för den svenska tekoindustrin: 3. Lägg upp ett långsiktigt investeringsprogram för att rehabilitera branschen. 4. Ge de arbetande insyn och kontroll över arbetsförhållandena. Mobilisera deras kunnande i planeringen för branschens nydaning. 6. Lägg upp ett långsiktigt program för etablering av nya industrier i Boråsregionen, ett program som är tidsmässigt och ekonomiskt samordnat med tekoindustrins eget rationaliseringsprogram. Lägg upp motsvarande program för ny yrkesutbildning. 7. Bekämpa tekoindustrins låglönekaraktär. Kräv av privatföretagen full redovisningsskyldighet rörande ekonomiska förhållanden i utbyte mot det statliga stödet. Genomför fullständiga demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. Avslutningsvis hävdar vpk: Det går inte längre att låta staten ta över ekonomiska garantier och ekonomiskt ansvar och sedan låta privatkapitalet efter eget gottfinnande genomföra omstruktureringen. Då blir det fel på den omstruktureringen. Då får de arbetande betala den. Länge nog har tekoindustrins ägare fått utnyttja låglöner, statssubventioner och sin fria dispositionsrätt över branschens resurser. Det är tid för en avlösning. Länge nog har svensk industripolitik bestått i att staten brett ut sina subventionsvingar och sin politiska välsignelse över bransch efter bransch på kapitalets villkor och utan något sammanhang mellan den samlade utvecklingens olika sidor eller de skilda branscherna. Också av den anledningen är det dags att börja tänka om på en annan nivå. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 7 och 10 som fogats till näringsutskottets betänkande nr 70.

Herr talman! Beklädnadsindustrins trängda läge står så klart för var och en att det inte torde behöva skildras närmare här och nu. Enighet råder om att den beklädnadsindustri vi har kvar är viktig för sysselsättningen och försörjningsberedskapen och att snabba räddningsåtgärder därför måste till. Att skälet till beklädnadsindustrins belägenhet är en mycket liberal utrikeshandel med i stort sett fri import från låglöneländer råder det också enighet om -— i varje fall inom näringsutskottet — liksom om att denna fria handel i allmänhet varit gynnsam för svenskt näringsliv i övrigt. Vissa åtgärder vidtogs 1975 mot lågprisimport, och det finns närmare skildrat i en bilaga till utskottsbetänkandet. Beklädnadsindustrin är arbetsintensiv och därför svår att rationalisera. Eftersom produktionsvolymen inte kan öka måste varje rationalisering gå ut över sysselsättningen i branschen. Det torde vara ofrånkomligt. Ändå måste rationalisering till i det här läget, liksom samordning av verksamheten. Med statsmedel bör man dessutom stödja ansträngningar att få till stånd en ökad export. Staten måste även betala för en nödvändig försörjningsberedskap. Om dessa räddningsåtgärder handlar propositionen och utskottsbetänkandet. Utskottet har, med tacksamhet, till prövning tagit upp alla goda uppslag som kommit in motionsvägen, särskilt från dem som kan ha praktisk kontakt med branschen. Sålunda har utskottet velat föreslå att riksdagen ger regeringen till känna att tidsramen för rationaliseringsprogrammet under löpande period utsträcks från två till fem år, som motionärer från Borås och Norrköping vill — motionerna 2538 resp. 2545. Vidare föreslår utskottet att en höjning av lånegränsen för inskrivningslån övervägs. Det har också föreslagits i Norrköpingsmotionen. Utskottet har anslutit sig till uttalandena i motionerna 2543 och 2544 , och enligt försvarsutskottets önskan hemställt att försörjningsberedskapslån skall kunna utgå såväl till den grundtextila ylleindustrin som till bomullsindustrin. Utskottet ansluter sig därutöver beträffande motionen 2544 till att ett samgående mellan företag inte skall vara ett ofrånkomligt krav för stödåtgärder. Slutligen har utskottet funnit att en Boråsmotion, 1779, från allmänna motionstiden om att resurser skall kunna överföras även till andra produktområden redan tillgodosetts i propositionen. Därmed har fem motioner av femton på ett eller annat sätt tillgodosetts i utskottsbetänkandet. Så här ett valår är det väl nödvändigt att markera sin politiska profil. På annat sätt kan inte jag uppfatta en del av reservationerna. Centern vill med reservationen 1, som också herr Regnéll biträtt, att målet för strukturstödet skall vara att minskningen av sysselsättningen inom branschen skall motverkas. Kravet kan inte rimligen förenas med strävandena att rationalisera och biträds därför inte av utskottsmajoriteten. Även företag som inte befinner sig i akut krissituation bör få försörjningsberedskapslån, menar centern och folkpartiet i reservationen 5 och föreslår en höjning av anslagen med 7 milj.kr. Propositionen syftar med försörjningsberedskapslån till kortsiktigare räddningsåtgärder. För långsiktiga åtgärder begärde riksdagen i höstas en utredning, som utskottsmajoriteten anser att vi bör avvakta. Med reservationen 9 slås denna öppna dörr in. Den utredning om generellt sysselsättningsstöd som centern begär har riksdagen redan beställt hösten 1975. I propositionen föreslås att Stigtex AB för ur försörjningssynpunkt nödvändig produktion av kamgarn och kardgarn får stöd under fem år. Försvarsutskottet har bedömt att samma behov av stöd inte finns för övriga företag i branschen. Men i centerns, moderaternas och folkpartiets gemensamma reservation, nr 8, begärs samma stöd till övriga företag som spinner ylle. Eftersom förhandlingar med överstyrelsen för ekonomiskt försvar pågår för att förena passande stödformer syns även denna dörr redan vara öppen — om den skall slås in blir tydligen en fråga för fru Fortuna. Moderaterna föreslår i reservationen 2 att avskrivningslån skall kunna erhållas för produktutveckling. Vid diskussioner tidigare år om lån för produktutveckling genom företagareföreningarna har herr Regnéll och jag slitit vårt hår tillsammans över problemen hur sådana här lån skall kunna beviljas. Det går bara inte att i förväg värdera effekten av en insats för produktutveckling. Den är helt enkelt inte belåningsbar, bankmässigt sett. I reservationen 6 kritiserar moderaterna planerna på en samordning genom Statsföretag till ett bolag för grundtextil bomullsindustri och menar att en sådan samordning, om den behövs, bör åstadkommas på privat väg. Hur långt vi i det här läget kan lita till privat initiativ kan man kanske bedöma utifrån ideologiska synpunkter, även om kon sakta avlider medan gräset växer. Så några reservationer i utkanten på ämnet, dvs. att åstadkomma snabbt verkande räddningsåtgärder för beklädnadsindustrin. I reservationen 11 vill folkpartiet avveckla licenstvånget. för import av vissa tekovaror. Det löser givetvis inte de problem vi sysslar med nu, och rakt motsatta uppfattningar anges också i motionerha 374 och 2544 från centern samt 1799 av moderaterna och 1819 av socialdemokraterna — de senare tre från textilorter. Herr Carlstein har tidigare i dag argumenterat i frågan i anslutning till skatteutskottets betänkande nr 66. Jo visst, det var i dag — kl. 00.10-00.17 i morse! Jag har nämnt reservationerna efter partiernas storlek och kommer till vpk-reservationerna till sist. Reservationen 3 om stöd till småföretag på vissa villkor och nr 4 om forskning rörande tekoindustrins problem, som fru Ryding närmare har berört, bör kunna observeras av den utredning om långsiktigt stöd som riksdagen beställde i höstas, men hör inte hemma bland de snabbt verkande, kortsiktiga insatserna.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
Herr talman! Jag har inte något behov av att gå i polemik med herr Wååg. Vi har klarlagt och fastställt våra synpunkter på utskottsnivå och där bl.a. markerat de principiella olikheterna i vårt betraktande av de här problemen.

Det herr Wååg sade om valåret var en inte särskilt befogad anmärkning. Jag skall bara tillägga ett par ord om vår reservation nr 5 beträffande anslag till försörjningsberedskapslån. Även där har vi markerat en annan inställning än regeringen, som herr Wååg här talar för. Om man skall lyckas med en strukturomvandling i en bransch är det — menar vi — en grundförutsättning att det finns något så när stabila företag att utgå från. Vi anser därför att det är väl så angeläget aut såvitt möjligt bevara de företag som uppvisar en viss lönsamhet som att rädda en nedläggningshotad produktionskapacitet. Det måste vara en grundförutsättning om man skall ha någon framgång med de här aktionerna. Vi tycker också att försörjningsberedskapslån — i den situation som vi i dag befinner oss i — är ett gott komplement till den arsenal av åtgärder för att stärka branschen som man hittills har fattat beslut om. Vi anser att de lånen skall kunna bli ett ännu bättre och mer finslipat instrument genom de förslag vi har rest, nämligen att försörjningsberedskapslånen skall kunna lämnas även till företag som icke befinner sig i en akut krissituation. Motiveringen till det har jag alldeles nyss angivit. Vi har ansett att anslaget till det ändamålet måste höjas med 7 milj.kr. — ett krav som alltså återfinns i reservationen 5.

Herr talman! Svensk industri har under senare år fått en allt svårare konkurrenssituation i förhållande till omvärlden. Detta gäller inte bara exportindustrin utan i ännu högre grad den del av hemmamarknadsindustrin som är utsatt för utlandskonkurrens. Orsaken ligger i det höga kostnadsläge som vi har i vårt land. Särskilt 1975 års stora lönehöjningar kommer att bli mycket besvärande för den del av industrin som är särskilt arbetsintensiv. Tekoindustrin är just en sådan, och mot den bakgrunden är det förklarligt om många företagsnedläggelser har förekommit. Detta är allvarligt både ur beredskapssynpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. De åtgärder som statsmakterna hitintills vidtagit har endast haft marginell betydelse. När det gällt större ingripanden så har dessa varit starkt selektiva, varigenom konkurrenssituationen har blivit ännu värre för den övriga delen av näringen. I den nu föreliggande propositionen finner vi flera exempel på en fortsättning av denna politik. Det är enligt mitt förmenande nödvändigt att vi med det snaraste åstadkommer ett system för generella åtgärder. De åtgärder som nu föreslås vad gäller spinnerisektionen utgör ett typexempel på en felaktig politik. Det helstatliga företaget Stigtex ges full garanti för sina förluster under en femårsperiod medan däremot den övriga delen, som utgör två tredjedelar av nu återstående spinneriföretagskapacitet, lämnas helt utan stöd. Det är egendomligt att man kan åberopa de föreslagna åtgärderna av beredskapsskäl, då åtgärden medför att det blir ännu värre för den del som ställs utanför stödet. I reservation 8 föreslås därför eu generellt stöd till hela denna del av branschen, och bakom detta förslag har Nera partier samlat sig. Det är inte riktigt att försvarsutskottet har avstyrkt detta förslag. Utskottet har nämligen sagt att det förutsätter att stöd kommer att utgå i sådana former som tryggar en från försörjningsberedskapssynpunkt godtagbar produktion på detta område. När det gäller den grundtextila bomullsindustrin är det tydligt att regeringen tror, att lösningen är att de återstående fem väverierna skall slås samman till ett enda stort företag och att detta skall ske inom Statsföretagsgruppens arbetsområde. Jag tror inte på detta sammanslagningsraseri. Jag har i det avseendet precis samma uppfattning som den herr Sjönell tidigare har gjort sig till talesman för. Många gånger har det i stället visat sig att företagen har lättare att överleva om de inte är så stora. Jag tror att branschen själv är kapabel att resonera sig fram till en lösning som kan bli rimlig utan alltför mycket statlig inblandning. Men nog kan staten lämna vissa garantier här liksom det visat sig nödvändigt att göra inom många andra branscher. Ett sysselsättningsstöd kan här vara befogat för att förhindra arbetslöshet och för att trygga en produktion ur beredskapssynpunkt. I motionen 2542 av herrar Nordgren och Nyhage har skisserats ett system för avskrivningslån, vilket dock i utskottets skrivning betraktas som komplicerat till sin utformning och svårt att administrera. Jag anser emellertid att det finns all anledning att när regeringen nu, som jag är ganska övertygad om, inom en nära framtid måste överväga ett generellt sysselsättningsstöd även prövar detta förslag. Det kan ju inte vara farligt att pröva det. Jag tar mig därför friheten att föreslå att så sker, genom att yrka bifall till motionen 2542 i den mån den avser att en sådan prövning skall komma till stånd. Ett yrkande av den innebörden har därför nu delats på kammarledamöternas bänkar. Jag vill poängtera att vi självfallet förutsatt att inte någon som helst förmån skall utgå med mindre än att vederbörande företag också gjort en motprestation. Beträffande avskrivningslånen för investeringar inom konfektionsindustrin har i motionen 2545 av herr Söderström m.fl. föreslagits att dessa även skall få komma till användning vid produktutveckling. Herr Regnéll har redan kommenterat detta. Jag vill bara säga att det är ett mycket bra förslag, då vi skall ha klart för oss att de tekniska nyheter som regeringen tycks tro så mycket på, om de kommer den svenska industrin till del, också mycket snart kommer att finnas tillgängliga för konkurrenterna i utlandet. Ur konkurrenssynpunkt är det genom en bättre produkt som vi i Sverige har möjlighet att klara oss. Hitintills har det visat sig vara det bästa medlet att klara de höga kostnaderna i vårt land. Jag har personlig erfarenhet härav och vet följaktligen vad jag talar om i det fallet. Man bör således satsa på en sådan produktutveckling. Att den svenska tekoindustrin ingalunda är — vilket man ibland tycker sig kunna utläsa mellan raderna i propositionen — på efterkälken när det gäller teknisk utrustning och effektivitet visas väl ganska bra av att den under så pass lång tid har kunnat klara sig trots den utomordentligt hårda konkurrens som den arbetat i. Den skulle inte ha klarat sig, om den inte hade varit effektiv. Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Regnélls tidigare framställda yrkande.

Herr talman! Hösten 1975 antogs ew förslag om åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Vid detta tillfälle begärdes i en motion av herr Carlstein och mig att riksdagen måtte uttala att riktlinjer för mer långsiktiga lösningar av beklädnadsbranschens problem snarast borde föreläggas riksdagen. Från den synpunkten är det naturligtvis tillfredsställande att regeringen framlagt förslag till ytterligare åtgärder, varav åtminstone vissa delar kan anses ingå i ett mer långsiktigt program. Jag tänker då i första hand på förslaget som berör den grund Vi har i motionen 2538 framhållit att det är av utomordentlig vikt att en tillräcklig produktionskapacitet kan bibehållas på den grundtextila sidan i vårt land, och vi har anslutit oss till det förslag om ägarrättslig samordning som framlagts i propositionen. Vi anser det dock väsentligt att staten går in som delägare eller ägare, om förhandlingarna leder till avsedda resultat. Om de nuvarande företagen blir helt eller delvis beroende av försörjningsberedskapslån för att klara en fortsatt existens, bör staten gå in som köpare i stället för att fortlöpande subventionera en fortsatt brist utan att äga egentlig insyn eller ha ett direkt inflytande över företagens tillverkning och skötsel. Vi anser att det finns ytterligare skäl för detta, eftersom avskrivningslån för investeringar i försörjningsberedskapsviktig produktion i stor utsträckning gått till investeringar inom den grundtextila tillverkningen. Statsmakterna har alltså redan lämnat betydande stöd till denna industrigren, och därför finns det enligt vår mening starka skäl att också diskutera ägaroch inflytandefrågorna. Jag vågar påstå att de anställda inom tekoindustrin har haft och har särskild orsak att känna otrygghet i anställningen, och för de berörda inom den grundtextila bomullsindustrin skulle det säkert ha stor betydelse om staten tog ett direkt ägaransvar. Eftersom Stigtex redan ingår i Statsföretagsgruppen anser vi att det borde vara naturligt att förhandlingarna inriktades på att de berörda företagen skulle ingå i denna grupp. Utskottet har avfärdat hela frågan på ett par rader och anser att Statsföretag inte skall bindas för en bestämd lösning i fråga om branschens ägarstruktur. Det förvånar mig att utskottet inte går in på någon form av principiellt resonemang i denna fråga, som åtminstone herr Carlstein och jag finner mycket viktig. Det är ju ytterst en fråga om huruvida vi skall fortsätta att sätta in statsmedel i företagen utan att ställa några krav på samhälleligt inflytande på utvecklingen. Jag anser att vi skall ställa sådana krav, och jag yrkar därför bifall till punkten I i motionen 2538, vari hemställs att riksdagen gör ett uttalande om att ökat statligt ägaransvar i den grundtextila tillverkningen bör komma till stånd. Vänsterpartiet kommunisternas reservation nr 7 går betydligt längre, och av denna anledning är jag inte beredd att stödja det förslaget. I vår motion har vi också föreslagit att stödåtgärderna för konfektionsindustrin skall utsträckas från två till fem år. Det är glädjande att utskottet har tillstyrkt vårt förslag. Det kommer att innebära att företagen får mera tid att planera för produktionsförbättringar och utan alltför stor brådska kan klara det utredningsoch utvecklingsarbete som behövs innan man är klar att presentera förslag till en ny produktionsteknik. I motionen nr 1779, som inlämnades vid årets början, har vi tagit upp frågan om strukturstödet. Vi framhåller att det även bör omfatta insatser för överföring av resurser från tekoproduktion till andra produktområden. Vi anser nämligen att det är troligt att tekoindustrin kommer att minska antalet anställda även i fortsättningen, dels genom att de återstående bärkraftiga företagen går in för ytterligare rationalisering, dels genom att mindre bärkraftiga företag slås ut. För att klara sysselsättningen i Boråsregionen och i andra orter där tekoindustrin står för en betydande andel av sysselsättningen gäller det då inte att till vilket pris som helst behålla en tekoproduktion inom varje företag utan framför allt att klara sysselsättningen för de anställda. Från såväl fackligt håll som företagarhåll har man beklagat att riksdagen inte biföll den inriktning av strukturstödet som föreslogs i propositionen 57, vilket skulle ha ökat möjligheterna att övergå till annan produktion med bibehållen sysselsättning för de anställda. De borgerliga partierna avslog ju detta förslag. Nu kan vi med tillfredsställelse konstatera att det i den föreliggande propositionen finns ett förslag att inom ramen för branschfrämjande åtgärder konsultinsatser för tekooch skoföretag skall kunna innefatta undersökningar av företagens förutsättningar för att helt eller delvis gå över till produktion inom andra branscher och marknader. Vårt motionskrav i denna del är alltså tillgodosett, och för Boråsregionens del kan det komma att innebära en nödvändig och önskvärd differentiering av det ensidiga näringslivet. Vi är naturligtvis intresserade av att det sker en stabilisering inom tekoindustrin, vilket vi anser bör bli fallet genom de åtgärder vi nu skall besluta om. Men vi är, som jag sade förut, ändå på det klara med att branschen kommer att krympa ytterligare trots de insatser som sätts in. I medvetande om detta anser vi att kraftfulla regionalpolitiska insatser snabbt måste sättas in om inte regionen skall drabbas ännu hårdare av utflyttningar och tillbakagång. Vi har tagit upp den regionalpolitiska frågan i vår motion 2538, men det finns också två andra motioner som behandlas under samma avsnitt i betänkandet. Dock skiljer det ganska mycket när det gäller motiveringar och förslag. Vpk, som fullföljt med reservationen 10, har redovisat en mycket negativ syn på den regionalpolitiska verksamheten som den nu bedrivs, vilket gör att jag inte kan stödja den reservationen. Faktum är nämligen att tack vare de regionalpolitiska insatser som skett i Borås med lokaliseringslån, styrning genom att investeringsfondsmedel fått tas i bruk, utlokalisering av statlig verksamhet och förläggning av utbildning till kommunen har vi åtminstone fått en viss differentiering av näringslivet. Jag kan alltså inte skriva under på att vi bedriver en felaktig regionalpolitik. Däremot anser jag att de insatser som satts in inte räcker till för att kompensera det stora bortfallet av arbetsplatser som vi fått vidkännas genom nedgången i tekobranschen och ännu mindre den fortsatta nedgång som vi kan vänta. Mot den bakgrunden hade det varit värdefullt med ett uttalande från utskottets sida. Nu finns det inte något sådant, och jag får sätta min lit till att regeringen även i fortsättningen medverkar till en differentiering av vårt näringsliv. I en konjunkturuppgång bör det bli lättare att finna lämpliga objekt. Det har naturligtvis varit svårt att finna sådana under de senaste åren. För oss är sysselsättningsfrågorna och differentieringen det viktigaste, och vi tar gärna emot både statlig verksamhet och privata företag för att få Ner arbetstillfällen. Det finns många fer frågor som jag skulle ha tagit upp, men av tidsskäl nöjer jag mig med att yrka bifall till yrkandet I i motionen 2538 och i övrigt till utskottets hemställan. b) som sin mening ge regeringen till känna vad reservanterna anfört.

Herr talman! I december 1973 fördes här i kammaren en debatt kring förslaget att staten skulle för 45 milj.kr. förvärva halva aktiekapitalet, 10 milj.kr., i textilkoncernen Eiser. Eiser skulle i sammanhanget också kunna påräkna 44 milj.kr. via AMS. Motprestationen från den tidigare helägaren Eiser Invest AB skulle vara att man förlade en del av produktionen till Norrland. Man räknade med att ungefär 600 personer skulle få sysselsättning i de aktuella orterna. I en motion med herr Hovhammar som första namn yrkades avslag på de begärda 45 miljonerna. I debatten gick jag ganska noga igenom Eisers tidigare resultat — sifferexercis kallade jag det, ser jag när jag nu läser igenom protokollet från 1973. Tidigare nådda resultat gav alltså inte anledning att betala 45 milj.kr. för halva aktiekapitalet. Räknat på en sådan köpeskilling skulle man få en avkastning på mindre än 1 96. Framtiden kunde, sade jag, beräknas bli än dystrare. Man underskattade, menade jag, svårigheterna med vårt höga löneläge och de billiga importvarorna. För de norrländska orterna skulle det vara långt tryggare att få stöd via t.ex. Norrlandsfonden eller statens hantverksoch industrilånefond. Vi föreslog därför från vårt håll att de 45 miljonerna skulle disponeras på så sätt och inte för att, som vi bedömde det, till kraftigt överpris köpa in sig i den riskabla textilbranschen. Sakliga motargument framfördes inte i debatten. Herr Svanberg, som . talade för propositionens förslag, inskränkte sig nämligen till att säga: ”Jag tycker att denna fråga inte är någonting att diskutera.” Tyvärr måste alla nu konstatera att den analys som 1973 års sifferexercis ledde fram till var riktig. En förlust på 17 milj.kr. visar Eiser före dispositioner och skatter för det senaste verksamhetsåret. Varulagret är alarmerande stort, soliditet och likviditet låga. Nybyggnaden i Norrland har kostat 2 milj.kr. mer än man hade tänkt sig. Årets förslag går ut på att staten skall teckna preferensaktier i Eiser för 10 milj.kr.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
Herr talman! Det är för att göra en företagsekonomisk bedömning som moderaterna finner underlaget i propositionen för magert och därför yrkar avslag. Nu är det, precis som i det förra ärendet, samhällsekonomiska motiv som föranleder statens satsning. Det gäller att uppehålla en beredskapsproduktion och en sysselsättning. En sådan effekt låter sig inte värdera i pengar. Utskottsmajoriteten har därför ansett att det underlag som redovisas i propositionen är ett tillräckligt ekonomiskt underlag. Eftersom det rör sig om en aktieteckning för vilken krävs motsvarande motprestation av bolaget, har utskottsmajoriteten ansett att AB Eisers företagsekonomiska bedömning för sin aktieteckning är en garanti, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Det är en besvärlig bransch, och därför kan också de engagerade där räkna med en osäker anställning.

Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.